Fru talman! Thomas Morell har frågat justitie och inrikesministern när regeringen avser att besluta om nödvändiga regler och rutiner för att kontrollera att förare följer regelverket för utstationering. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Den 3 februari beslutade regeringen en lagrådsremiss med förslag till lagändringar som lägger en av de sista pusselbitarna för att skapa ordning och reda på vägarna genom implementeringen av det så kallade mobilitetspaketet. Lagrådsremissen är en del av ett omfattande reformpaket, där regeringen tidigare bland annat skärpt regelverket och infört EU:s troligen högsta sanktionsavgifter för utländska transportföretag som fuskar, tillfört resurser till polisen och Transportstyrelsen för utökade kontroller, skärpt beställaransvaret och infört möjlighet till så kallad klampning. I lagrådsremissen föreslås krav på transportföretag att anmäla utstationering av förare samt möjlighet att påföra sanktioner för de företag som inte kan uppvisa en kopia på en utstationeringsdeklaration vid vägkontroll. Jag är övertygad om att såväl svenska som utländska yrkesförare samt svensk åkerinäring kommer att gynnas av att vi nu får ett långtgående regelverk på plats. Regeringen avser att följa upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige mycket noga. Att involvera berörda fack och arbetsgivarorganisationer kommer att utgöra en grundsten i detta.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Den 30 juni 2020 antogs mobilitetspaketet. Det är drygt 18 månader sedan. Nu har regeringen skickat in förslag om ändringar i lagstiftningen till Lagrådet. Jag ställde frågan till Morgan Johansson, eftersom Morgan Johansson är den som handlägger juridiken i regeringen. Men den bollades över till statsrådet Tomas Eneroth. 18 månader är en anmärkningsvärt lång tid. Det är flera andra länder i Europa som redan har infört dessa förändringar. Vi har haft flera debatter om mobilitetspaketet här i kammaren, och varje gång har statsrådet berömt sig av att ha arbetat hårt med framtagandet av det. Då är det lite märkligt att man inte nyttjar den kunskapen för att få fram lagar och anpassningar till svenska förhållanden. Det dröjer alltså ytterligare 18 månader. I svaret sägs det att Sverige troligen har de högsta sanktionsavgifterna. Ja, det är möjligt att vi har det. Men det är fortfarande kaffepengar i sammanhanget. 60 000 förslår inte långt om man ska slå någon som kör olagligt i Sverige på fingrarna. För de allra flesta är 60 000 kronor mycket pengar, men i de affärer som vi nu pratar om är det kaffepengar. Regeringen behöver höja sanktionsavgifterna betydligt. Man har tillfört resurser till polisen. Ja, men det har inte kommit ut på asfalten. Jag pratar regelbundet med mina gamla kollegor. Detta har liksom inte gjort att man får ut kontrolltjänstemän på vägen. Man har skärpt beställaransvaret, men det höll inte vid en juridisk prövning. Regeringen trampar i stort sett fel i alla delar kring den olagliga trafiken och när det gäller att komma åt dem som ägnar sig åt brottslig verksamhet på våra vägar. Detta har vi diskuterat mer än en gång. Nu hoppades man, i samband med att mobilitetspaketet gick i land, att regeringen skulle vara så pass på tårna att det snabbt skulle komma ett lagförslag och att man dessutom skulle få ut kontrolltjänstemän på vägen. Men det sas i avslutningen av interpellationssvaret - och det är det som får en att misströsta lite grann - att regeringen avser att följa upp mobilitetspaketets genomförande. "Följa upp" - det var svagt. Man måste ju se till att det blir verkstad. Vi måste ha ut kontrolltjänstemän på vägen som gör jobbet. Det spelar ingen roll hur mycket lagstiftning man tar fram och hur mycket man skärper lagstiftningen om det inte är någon som bär ut verktygslådan på vägen och ser till att börja meka med det som är ett problem. Vi måste få ut människor på vägen som gör kontroller, som tar dem som begår brott och som lagför dessa. Då ska också sanktionsavgifterna vara avskräckande, som det står i lagstiftningen. Det ska inte vara lite kaffepengar på botten i en burk. Ni måste komma ut på banan och få fram förslag som verkligen biter på det problem vi står inför.
Fru talman! Det är ibland lite tröttsamt att höra Thomas Morells anekdoter. Jag är hemskt ledsen över att behöva säga det, fru talman. Men vi kan ändå konstatera att vi under flera år i grunden har reformerat de regler som gäller för utländsk lastbilstrafik. Ofta har det varit motstånd från Thomas Morells partikamrater ute i EU. Lag och Rättvisa, era goda vänner i Polen, har gjort allt de kan för att stoppa genomförandet av mobilitetspaketet. Men nu är det på plats. Thomas Morell påstår att detta är genomfört i nästan hela EU men inte i Sverige. När jag tittade senast såg jag att det den 10 februari var sex andra medlemsstater som hade notifierat det tillsammans med Sverige, det vill säga att majoriteten inte har gjort det. Vi har arbetat fram detta. Det är ett omfattande lagstiftningsarbete och ett flertal produkter som ska till riksdagen, och det är förordningar som vi ska ändra. Nu gör vi det. Att följa upp en lagstiftning är inte att strunta i den. Det är att ta ansvar. I det här fallet handlar det dessutom om att säkerställa att det inte bara görs av myndigheter. Man ska också involvera fackliga organisationer och branschorganisationer - transportföretagen och de svenska åkeriföretagen - så att de kan vara med och titta på detta. Fungerar det regelverk och det arbete vi har gjort för att säkerställa att man slutar fuska - det är egentligen det som det handlar om - med cabotagetransporter? Det handlar om att vi kan kontrollera att man har en utstationeringsdeklaration, att man har den med sig och att man sedan kan göra en anmälan till Arbetsmiljöverket så att fackliga organisationer kan säkerställa att det är svenska löner och avtal. Nu skapar vi de verktyg som behövs för att skapa ordning och reda i transportsektorn, efter år av den avreglering som Moderaterna, det parti som Thomas Morell tidigare var aktiv i, tyckte var det viktigaste. På den tiden ville Moderaterna ha fria transporter. När vi ställde krav på sociala skyddsregler och regler för cabotagetrafiken kallade Moderaterna det protektionism. Men vi kallar det ordning och reda. Det var flera års förhandlande. Jag var själv den som förhandlade fram paketet i rådet, den 3-4 december för flera år sedan. Jag är så nöjd och glad över detta. Det var sedan förhandlingar i parlamentet, där inte minst Johan Danielsson gjorde en fantastisk insats. Sedan var det trilogen. Och nu har vi lagstiftningspaketet på plats. Det enda som egentligen kan hejda detta är om Sverigedemokraternas partikamrater i Polen och i Ungern lyckas med sina föresatser att stoppa det. Men det ser ut som att vi ska lyckas. Därför har vi nu tagit fram det svenska lagstiftningspaketet, med krav på utstationering från dag ett. Jag tror att alla inser att det kommer att ta tid innan vi har allt på plats. Så är det. Men polisen gör fler kontroller. Rikspolischefen kunde redovisa detta i sin debattartikel nyligen. Jag kunde redovisa det vid en pressträff för inte så länge sedan. Vi ser att det görs fler kontroller vid väg. Det är fler anställda som arbetar med denna typ av kontroller. Vi skjuter i budgeten till extrapengar till Transportstyrelsen för att de ska göra fler kontroller av inte minst utländska företag. Och vi har ett lagstiftningsarbete på plats. Jag skulle snarare vilja säga till Thomas Morell: Kom in i matchen i stället för att sitta vid sidan av och kommentera! Se till att det är fler som är fackligt organiserade i Sverige generellt! Främja det! Se till att fler åkare och fler andra faktiskt är engagerade i fråga om att säkerställa att vi kan få ordning och reda på våra vägar! Det är det vi behöver. Jag gillar tanken på att den som beställer transporter också har ett ansvar. Det är därför vi nu skärper beställaransvaret. Det blir ordning och reda med detta regelverk, och det är denna regering som sett till att det är på plats.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Det är en hel del saker som inte riktigt stämmer i den berättelse som kommer från statsrådet. Den som satte igång arbetet med att få fram mobilitetspaketet var vår ledamot Peter Lundgren, som senare ihop med Jens Nilsson, nu avliden, arbetade fram det som Johan senare fick liksom leda i hamn. Kan vi inte ha en historiebeskrivning som stämmer med det som har hänt? Sedan är det på det viset att Socialdemokraterna har 22 ledamöter som motarbetar mobilitetspaketet, men det glömmer Eneroth att berätta. 22 socialdemokrater nere i Europa försöker stoppa mobilitetspaketet. Börja med att diskutera med dem! Sedan har vi frågan om kontroller. Jag pratar mycket med mina gamla kollegor ute på vägen. Vi diskuterar hur situationen är och hur man ska komma till rätta med detta. Jag är med i matchen. Låt oss säga att jag är domare. Jag står på spelplanen och väntar på att regeringen ska komma in, men ni är inte ens på samma arena. Det går inte att tro att det löser sig av sig självt. Det måste stå tjänstemän ute på vägen som stoppar fordonet och som ser vad det är för något. Har de tillstånd? Har föraren rätt behörigheter? Är det en farligt gods-transport? Hur mycket väger transporten? Detta kan man inte göra om man inte har folk på vägen som gör jobbet. Jag har haft denna diskussion åtskilliga gånger med regeringens representanter. Då säger man: Jo, men alla poliser har rätt att stoppa fordon. Ja, det är inget konstigt med det, för det är reglerat i polislagen. Men jobbet börjar när bilen står stilla. Det är då man ska ta reda på om de följer regelverket eller inte. Då måste man också ha verktygen för att lagföra den som begår brottet. Man måste ha ett beställaransvar som faktiskt leder till ett straff i slutändan. Det måste bli verkstad. Det duger inte att stå och prata och skicka pressmeddelanden åt höger och vänster, men är det någon som har varit jätteduktig på att skicka pressmeddelanden är det den här regeringen. Det vore bra om man pratade med dem som är aktiva i branschen. Jag har en debattartikel här som en åkare har skrivit, och det stämmer så väl med den bild jag får när jag pratar med åkeriägare och chaufförer. Jag citerar vad som står i första stycket: "Personligen, och många av mina kollegor, har tidigt förstått att det krävs politiska, nationella åtgärder för att dra full nytta av innehållet i 'reformen'. Vi har förstått det men tydligen inte regeringen. Visst låter det väl märkligt?" Detta är inledningen. Sedan kommer en lång debattartikel där man förklarar hur man ser på regeringens arbete. Skulle man betygsätta det enligt den gamla skalan blir det möjligtvis en etta. I statsrådets svar får vi veta att man har tillfört pengar till Transportstyrelsen för att göra kontrollerna. Men Transportstyrelsen står inte på vägen. De kan möjligen bestämma en sanktionsavgift som polisen har rapporterat in till dem. Transportstyrelsen har en enhet som gör företagskontroller, och det är det närmaste de kommer en kontroll av den yrkesmässiga trafiken. Kontroller på väg är det Polismyndigheten som gör, ingen annan. Det är poliser och bilinspektörer som utför fotjobbet, och de behöver mer personal.
Fru talman! Polismyndigheten har tillförts mer resurser än någonsin. Det är till och med så att vi har öronmärkt resurser för cabotagekontroller, och polischefen själv kunde nyligen redovisa en ökning av antalet kontroller. Jag vill därför fråga Thomas Morell: Har det skett fler kontroller de senaste åren eller inte? Polisen rapporterar in det, vi får statistik som talar för det och det är fler som får sanktionsavgifter och fler som fälls för brott mot cabotagereglerna. Den statistik som jag får talar alltså för det, men lyssnar man på Thomas Morell lär ingenting hända. Därför vill jag ställa frågan om Thomas Morell har uppfattat att det är fler kontroller nu än för några år sedan. Det arbete som Jens Nilsson påbörjade var en otroligt viktig insats i parlamentet. Men ska ett sådant här paket bli av är det dels förhandlingar i rådet, där det faktiskt var jag som statsråd som förhandlade fram det natten den 3-4 december för några år sedan, dels arbete i parlamentet där det inte minst var Johan Danielsson som vi pratade om som, säkert tillsammans med flera, hjälpte till att övertyga så att det blev en bra produkt. Sedan har vi haft trilog och förhandlingar för att föra det på plats. Här talas det om 22 ledamöter, men det är ju inte 22 ledamöter i parlamentet som har dragit mobilitetspaketet inför domstolen. Det är Sverigedemokraternas partivänner ute i Europa som har sett till att vi nu har processer där man försöker att förhindra detta. Jag tycker att det är olyckligt, för det är viktigt att vi får ordning och reda på våra vägar. Nu har vi fått klampning, sanktionsavgifter, beställaransvar, både öronmärkta och generella resurser till polisen och resurser till Transportstyrelsen, för ja, det behöver också göras företagskontroller. Dessutom håller nu ett mobilitetspaket på att implementeras, vi har en lagrådsremiss för utstationering och svenska lagar och avtal ska gälla så att vi ihop med fackliga organisationer och arbetsgivare kan säkerställa och kontrollera arbetsvillkor så att man inte utnyttjar människor på de svenska vägarna. Jag tror att detta kommer att stärka svensk transportnäring. Det kommer även att stärka tryggheten för dem som kör på väg. Naturligtvis ser vi också att det kommer att finnas ett behov av att både följa upp reformen och öka antalet kontroller, och det är därför vi arbetar med att öka antalet kontroller på väg. Fru talman! Thomas Morell arbetar för att få Ulf Kristersson som statsminister i Sverige, men Thomas Morell som tidigare moderat engagerad politiker vet ju att Moderata samlingspartiet inte vill göra några sådana här insatser. På vilket sätt kommer det engagemanget att innebära att en moderatledd regering genomför paketet på ett bra sätt när det inte minst är Moderaterna som systematiskt har motarbetat insatserna för att skapa ordning och reda i yrkestrafiken? Jag tror att detta blir en utmaning för Sverigedemokraterna i valrörelsen, fru talman. Man ska alltså försöka övertyga om att vi ska byta från en regering som har gjort allt man kan under de här åren för att skapa ordning och reda i yrkestrafiken genom att tillföra resurser till polisen, skapa regelverk på plats och se till att vi nu har möjlighet att kräva utstationering från dag ett, till en regering som sannolikt inte har den ambitionen. Trots att jag har frågat åtskilliga gånger har jag inte hört Sverigedemokraterna eller Thomas Morell tala om att man ställer de kraven på nästa regeringsbildare.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Då får jag väl påminna ännu en gång: Jag kommer inte att vika en tum i det arbetet, oavsett vem det är som är statsminister. Icke en tum! Det sa jag förra gången, och jag säger det nu. Ska vi få någon ordning på våra vägar måste vi ha kontroller som är värda namnet. Visst, ni har tillfört 100 miljoner till polisen för kontroll av cabotaget. 2,6 av dessa miljoner har redovisats av Polismyndigheten. De andra försvann i det svarta hålet. Ja, man har rapporterat fler cabotageärenden. Men i faktiska siffror är det inte en särskilt stor ökning. Tittar man på procentsatsen ser man att ökningen är stor, men det är ungefär som att säga att man har ökat med 100 procent om man ökar från ett till två. Det som faktiskt sker där ute är inte tillräckligt. Det är bra att mobilitetspaketet är lämnat till Lagrådet, men varför har det dröjt så länge? Och när man sedan får det på plats har man ändå inte tillräckligt med resurser för att göra kontrollerna ute på väg. De är alldeles för få, och det har gjort att den olagliga trafiken har fått fotfäste i Sverige. Den olagliga trafiken smugglar in vapen, narkotika och alkohol i fruktansvärda mängder. När man knäckte Encrochat upptäckte man ju att det var tio gånger mer narkotika som kom in över landets gränser än vad man hade trott. Det åker på gummihjul, och ingen har brytt sig om att göra kontrollen. Det är därför vi har den situation som vi har. Jag ska repetera vad jag sa i början: Jag kommer icke att vika en tum i det arbetet!
Fru talman! Tack, Thomas Morell! Jag noterade citatet och har hört det flera gånger: "Jag kommer inte att vika en tum." Det må vara så att Thomas Morell har ett eget, personligt starkt engagemang i de här frågorna, och det uppskattar jag. Det är viktigt, och jag önskar att fler i Sverige hade det. Att få ordning och reda i yrkestrafiken är en väldigt viktig fråga. Problemet är att en röst på Thomas Morell är en röst på Sverigedemokraterna, och en röst på Sverigedemokraterna är en röst på Ulf Kristersson som statsminister i det här landet. Vilka krav har ni ställt på Moderaterna när det gäller att skapa ordning och reda i trafiken? Fram med listan! Tala om vad kraven är för att Ulf Kristersson ska bli statsminister! Har ni ställt något krav? Denna fråga har jag ställt ett flertal gånger, fru talman, men inte en enda gång har någon representant från Sverigedemokraterna redovisat detta. Om inte Thomas Morell kan tala för hela partiet, kan då Jimmie Åkesson ge något besked? Kommer Sverigedemokraterna att ställa krav på Ulf Kristersson när det gäller yrkestrafiken? Vilka är kraven? Var är listan? Vi har under de här åren infört sanktionsavgifter, klampning och beställaransvar och gett öronmärkta resurser till polisen. Vi har sett till att Transportstyrelsen har fått mer pengar. Vi har förhandlat fram ett mobilitetspaket. Vi har nu regler om utstationering med svenska löner och avtal från dag ett. Vi har systematiskt arbetat med att skapa ett regelverk och möjligheter för att skapa ordning och reda i yrkestrafiken och förhindra att människor utnyttjas på svensk arbetsmarknad, och vi arbetar för att stärka konkurrensförhållandena för svensk åkerinäring. Jag noterar att det är under den här regeringen som det har skett. Jag tror inte att det kommer att ske med en moderatledd regering. Men Thomas Morell, fru talman, kommer i valrörelsen att kämpa för att Ulf Kristersson ska bli statsminister, trots att det uppenbarligen inte finns ett enda krav från Sverigedemokraterna på att sådana reformer ska genomföras. Jag är stolt över det vi har gjort. Jag tycker att det finns mer att göra, och jag kommer att fortsätta det arbetet.